Fru talman! Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tydliggöra statens beslutsamhet att motverka smuggling via Gotland också sommaren 2004 och för att denna insats kommer att vara effektiv också genom den polisiära "tillikauppgift" som nu ska vara rättsväsendets första försvarslinje mot smuggling och liknande brottslig verksamhet. Frågan om Tullverkets och polisens verksamhet på Gotland har debatterats flitigt i kammaren det senaste året. Som jag sagt tidigare är det finansminister Bosse Ringholm som svarar för tullfrågorna, medan jag är ansvarig för frågor som rör polisen. Jag vill därför understryka att jag inte har för avsikt att här föra en debatt om hur och var Tullverket kommer att bedriva sin verksamhet inom ramen för den nya organisationen. Jag vet dock att Tullverket och Rikspolisstyrelsen nyligen har slutit en ny överenskommelse som går ut på att Polismyndigheten Gotland ska utföra vissa tullkontroller åt Tullverket. I korthet handlar det om att polisen utöver sin ordinarie personkontroll i vissa fall ska utföra varukontroll - när underrättelseinformation visar på sådant behov - vid flygplatsen i Visby och i hamnarna. Avsikten är att polisen ska göra den akuta inledande varukontrollen. Om underrättelseinformation visar att vissa flyg eller fartyg behöver kontrolleras under en viss period, ska Tullverket ta över ansvaret för kontrollen. På vissa andra håll i landet ska Tullverket i sin tur enligt överenskommelsen utföra uppgifter som i dag ankommer på polisen, exempelvis personkontroller. Jag utgår från att Tullverket och Rikspolisstyrelsen i och med denna överenskommelse har utarbetat samarbetsformer så att såväl tull som polisverksamheten på Gotland kan upprätthållas på ett godtagbart sätt även i framtiden.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag vet att justitieministern är en fotbollsintresserad person, och jag förstår därför hastigheten i svarsavlämnandet. Det är i dessa dagar mycket intressanta fotbollsmatcher som avhålls. Och huvudmatchen går som bekant på onsdag kl. 19 på Djurgårdens träningsanläggning. Jag hoppas att fru talmannen också kommer att titta på den. Vi har en intressant förmatch i dag mellan Sverige och Bulgarien som påbörjas om någon timme. Just nu spelar tydligen några andra länder, och vi hoppas på stor framgång för Danmark. Låt mig säga att den viktiga frågan här är vad som menas med "tillikauppgift". Men jag ska börja i en annan ände. Jag har som statsrådet indikerar flera gånger tagit upp Tullverkets situation under det gångna året. När man frågar finansministern hänvisar han gång efter annan till att Tullverkets befogenheter handläggs av justitieministern. När man frågar justitieministern hänvisar han i sin tur till att Tullverkets frågor handläggs av finansministern. Det är lite grann av ett moment 22 i detta. Det är inte riktigt lätt att få reda på detta. Men jag vill likväl tacka för detta svar. Jag finner för min del att denna "tillikauppgift" är en intressant formulering som finns i Tullverkets egen utredning. Jag tycker att det delvis är en sensationell uppgift som finns här, och jag välkomnar i och för sig den, nämligen den samverkan som antyds mellan polisen och tullens tjänstemän. Statsrådet har väl formulerat vad det rör sig om - personkontroll och viss varukontroll. Min partivän Runar Patriksson i Töcksfors har ofta påpekat det angelägna i att rättsväsendet utnyttjar sina resurser till fullo när det gäller gränskontroller. Han har mycket starkt understrukit vikten av att man suddar ut gränserna. Det är detta som ligger i "tillikauppgift". Statsrådet redogör nu för något som jag inte kände till tidigare, nämligen att Tullverket och Rikspolisstyrelsen har slutit en ny överenskommelse om dessa frågor. Jag tror för min del att det är en riktig väg att gå att polisen nu ska utföra vissa saker som tulltjänstemän tidigare har gjort. Den fråga som reses i detta sammanhang är naturligtvis om polisen verkligen har de resurser som man behöver - det är något som vi ofta diskuterar - när man nu har dragit in tullverksamheten på Gotland. Den var inte stor. Detta gäller såvitt jag förstår inte bara Gotland, utan detta är en verksamhet som man skulle kunna utsträcka till många andra geografiska områden i landet, till exempel till viktiga hamnar, i Haparanda och så vidare. Jag skulle slutligen vilja fråga statsrådet om det är en ny policy som här antyds, och vilka återverkningar som denna samverkan skulle kunna få som jag tycker är väldigt positiv, och som jag tror kan motverka den smuggling som vi båda är helt överens om är mycket angelägen att beivra.
Fru talman! Jag förstår att det kan utgöra ett problem vid en interpellationsdebatt att ansvarsområdet ligger på flera olika departement. Inte desto mindre kan fördelningen av ansvarsuppgifter inte avgöras helt utifrån att de ska passa in i interpellationsdebatter. Och oavsett det är det i varje fall ingenting som jag har möjlighet att påverka, utan det är ett faktum att vi har olika ansvarsområden. Och det är klart att tullen har med skatter att göra. Detta uppdrag har alltså getts, och jag tror att det handlar om att man ska försöka fortsätta att utveckla samordningen och samarbetet mellan de olika myndigheterna på detta liksom på andra områden. Det har varit alltför täta väggar tidigare. När det gäller den satsning som kommer att behövas när polisen tar över uppgifter kan jag bara upplysa om det som jag har sagt vid flera olika tillfällen, att sedan vändningen kom för drygt tre år sedan är det 1 100 fler anställda än tidigare, ungefär hälften är civilanställda och hälften nya poliser. Då har vi inte räknat med dem som har examinerats under de senaste veckorna. Den här prioriteringen kommer att fortsätta. Men det handlar alltså inte bara om en prioritering till polisen utan också om att förbättra samordningen och samverkan.
Fru talman! Vi ska kanske inte förlänga just den här debatten. Jag noterar att det finns en bestämd vilja att helt enkelt nyttja de olika resurser som finns; det är jag på det klara med. Sedan kan man alltid diskutera antalet polistjänster och så vidare. Jag vet att det är ett kärt argument från regeringen. Det finns ju andra synpunkter på detta men vi ska kanske inte så att säga göra någon sak av det. I min senaste debatt om tullen, en debatt som jag hade med statsrådet Ringholm, aviserade han att det skulle göras en utredning om tullens befogenheter. Jag välkomnar även det. I kväll gäller det fotboll, fru talman! Jag ser också fram emot att få möta statsrådet i matchen på onsdag efter dagens förmatch. Själv spelade jag i Rydboholms sportklubb men inte så högt upp i divisionerna som AIK. Men nu kommer vi att mötas på Djurgårdens träningsplan.